Herr talman! Det svar som statsrådet Moberg har lämnat i denna fråga är mera positivt än det föregående svaret var. Statsrådet menar att information om fackskolan kan ges genom broschyrer, konferenser och artiklar i fackpress och dagspress och framhåller att det skall bli en intensifiering på lokalplanet. Det är ett värdefullt meddelande. En viss misstro har vuxit fram beträffande fackskolan — det verkar ibland som om det finns något av en fackskolans kris. Det tycks råda okunnighet om skolformen. Detta kan bero på att aktuella organ i samhället har brustit när det gällt att lansera den nya utbildningsformen på arbetsmarknaden. Svenska arbetsgivareföreningen och Industriförbundet har påpekat de risker som =fackskoleeleverna utsättes för, emedan de kan erhålla otillräcklig praktisk kunskap för att hävda sig gentemot yrkesskoleeleverna och otillräcklig teoretisk kunskap för att hävda sig gentemot gymnasieingenjörerna. Arbetsmarknadsstyrelsen gjorde nyligen i samarbete med SÖ en undersökning. Den visade att av 2325 elever som slutade fackskolan 1966 hade 65 procent fått anställning i någon form — fast eller tillfällig anställning eller praktikantanställning — 16 procent fortsatte att studera, 5 procent var arbetslösa och 10 procent fullgjorde värnplikt. 116 personer var alltså arbetslösa. Det lägsta antalet som erhållit anställning uppvisade den sociala linjen med 537 procent, utan skillnad mellan manliga och kvinnliga elever. Det finns alltså risk för att fackskolans elever kan möta svårigheter. Jag tror personligen att fackskolan är en bra skolform, med den tekniska, sociala och ekonomiska utbildning som där ges, och att eleverna i fackskolan blir ett utmärkt tillskott till arbetsmarknaden. Men jag anser att kontakterna med olika samhällsinstanser — arbetsförmedlingarna och yrkesvägledningen — måste knytas fastare. Skolmyndigheternas och arbetsmarknadsverkets uppgift bör vara att informera arbetsgivarna om fackskolan. Jag hoppas att de intentioner som statsrådets svar ger vittnesbörd om snart skall förverkligas.
Herr talman! Detta är en mycket betydelsefull fråga. Den berör 15 procent av vår ungdom i 16-—17-årsåldern — så många går nämligen nu i fackskolan. Därför är det viktigt att informationen om fackskolan och dess värde sprids till alla och envar. Jag är också medveten om att det fortfarande hos arbetsgivarna och personalcheferna råder en viss okunnighet om vad de som kommer från fackskolan verkligen går för. Det är roligt att höra herr Källstad säga att han själv är positivt inställd till denna skolform, Han talar emellertid om den misstro mot fackskolan som finns. Regeringen har alltsedan fackskolan startade gjort vad den kunnat för att undanröja den misstron, och när frågor av konkret natur behandlats i riksdagen har vi från regeringshåll slagit vakt om fackskolan. Det vore glädjande, om vi kunde räkna även med herr Källstads bistånd i fortsättningen.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingers marsgården har frågat mig, när regeringen avser att ta ställning till länsindelningsutredningens förslag. Länsindelningsutredningens = förslag liksom vissa utredningsförslag rörande förvaltningsorganisationen i länen har sänts till ett stort antal remissinstanser för yttrande före den 1 mars 1968. Det är i anledning av den framställning som på statsrevisorernas förslag gjordes av 1957 års riksdag som länsindelningsfrågan utretts. Regeringen har i olika sammanhang deklarerat att den för sin del skall pröva förslagen förutsättningslöst och att remissinstansernas uppfattning kommer att tillmätas stor vikt. Först sedan remissbehandlingen avslutats finns det således förutsättningar att närmare planera ärendets fortsatta handläggning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Samtidigt beklagar jag att det ser ut att dröja innan vi får klarhet om när regeringen kommer att ta ställning i denna viktiga fråga. Så länge regeringen inte har gjort det kvarstår hotet mot de av länsindelningsutredningen utdömda länen. Hur svagt utredningsförslaget än är, skapar det ett osäkerhetstillstånd, som kan komma att hindra en gynnsam utveckling inom de berörda områdena. Utredningsförslaget kan också komma att ijäna som en mall för statliga myndigheter och utredningar i deras verksamhet och planerande. På detta sätt kan ett genomförande i smyg komma till stånd, trots att något beslut icke föreligger. Därför skulle jag avslutningsvis vilja rikta en vädjan till statsrådet att han gör ett klarläggande på denna punkt. Det skulle säkert vara av stort värde att få ett sådant här i riksdagen,

Herr talman! Jag skall gärna begagna tillfället till att redovisa hur remissbehandlingen kommer att läggas upp med hänsyn till att länsdemokratiutredningen inte väntas bli färdig med sitt arbete förrän senare under år 1968. Ursprungligen var det avsikten att alla länsutredningarna skulle remissbehandlas i sådan ordning att gemensamt remissyttrande över utredningarna skulle kunna avges till den 1 mars 1968. Då var emellertid utgångspunkten den att länsdemokratiutredningen skulle vara färdig med sitt betänkande någon gång i september månad 1967. När vi nu kan konstatera att betänkandet kommer att framläggas först någon gång under år 1968 ställs vi inför frågeställningen hur vi skall förfara med remissbehandlingen. Utvecklingen väntar ju inte på att vi blir färdiga med våra utredningar, och uppenbarligen är det ändå så, att det med avseende på både länsindelningsutredningens och länsförvaltnings :utredningens förslag finns vissa åtgär «der med vilkas genomförande vi inte kan dröja. Vi måste bl.a. när det gäller länsindelningsutredningens förslag åstadkomma en anpassning av länsgränserna till kommunblocken. Man kan inte i fortsättningen ha kommunblocken delade på olika län. Det är möjligt att också remissinstanserna visar sig ha önskemål om andra justeringar. Vi bedömer inom regeringen läget så att remissinstanserna kommer att koncentrera sig på de justeringar som kan bli nödvändiga med hänsyn till mera näraliggande mål inom ramen för denna reform. Dessutom kan det tänkas att man i detta sammanhang bör vidta justeringar av länsförvaltningens organisation med hänsyn till den ökade effektivitet hos samhällsplaneringen i dess helhet, som vi måste försöka att medverka till. Dessa justeringar som i det tidigare skedet kan komma till stånd skall naturligtvis inte genomföras så, att de på minsta sätt föregriper länsdemokratiutredningens tankegångar och förslag. Frågan får alltså senare bedömas i sin helhet. Jag kan förstå den oro som man känner i de bygder, där länet enligt länsindelningsutredningens förslag skall slås samman med ett annat län. Jag kan också förstå olägenheten av att det under en längre tid råder osäkerhet om vilka geografiska gränser länen och landstingen kommer att erhålla. Därför hoppas jag trots allt att vi ganska snart efter det att remissyttrandena framlagts den 1 mars skall kunna föreslå åtgärder, som i mesta möjliga mån kan stilla denna oro. Man kan visserligen beträffande Jämtlands län i viss mån göra gällande att remissutlåtanden redan har avlämnats —jag tänker på den s.k. jämtländska frihetsrörelsen — men det är rimligt att vi inte visar länsstyrelse, kommuner och landsting i Jämtlands län den sidovördnaden att vi bedömer länsindelningsfrågan uteslutande på grundval av vad frihetsrörelsen önskar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det mera innehållsrika besked han nu lämnat. Beträffande den jämtländska frihetsrörelsen, som statsrådet talade om med ett leende på läpparna, så är ju den ett spontant uttryck för folkopinionen. Den bör man inte bara le åt. Den är säkert ett uttryck för en ganska djupgående känsla hos de flesta människor som menar att förslaget till länsindelning innebär ett ödesdigert slag mot Jämtland och mot det norrländska inlandet. Det är alltså inte fråga om skämt, utan om djupt allvar. Jag förstår emellertid att man måste invänta remissvaren. Men om man väntar länge, kan det i detta fall verkligen bli stora skadeverkningar. Det är den saken som varit anledning till att jag tagit upp denna fråga. Den saken har också framhållits flera gånger tidigare. Bara under de senaste veckorna har jag sett uppgifter om att länsindelningsutredningens förslag måste vara ett riktmärke i arbetet. Men därigenom får vi ju under lång tid en inriktning av utredningsverksamheten och av myndigheters planering som om det föreslagna redan vore ett faktum. Det är det som är så allvarligt. Ty då kan ett område där det finns en spirande, gynnsam utveckling bli dödsdömt, trots att något beslut i länsindelningsfrågan ännu inte föreligger. Det är därför jag vill ha statsrådets hjälp med att säga till myndigheterna och arbetande utredningar att man inte får betrakta utredningsförslaget som ett faktum förrän i varje fall regeringen har tagit ställning till det. Jag tror nog att statsrådet och jag är ense om detta, och jag skulle vara mycket tacksam om han ville bekräfta det. Man måste ju ändå ha den nuvarande indelningen som mall för utredningsarbetet och för myndigheters åtgöranden.
Herr talman! Om jag råkade le när jag talade om den jämtländska frihetsrörelsen, så berodde det inte på att jag brister i respekt för de uppfattningar som den givit uttryck åt. Herr Jönsson i Ingemarsgården och jag är helt ense om att man skall avvakta remissyttrandena från länsstyrelse, landsting och kommuner i Jämtland när det gäller denna fråga. Självfallet har vi också i regeringen agerat så, att vid exempelvis tillsättandet av tjänster o.d. har vi utgått ifrån den nuvarande indelningen.

Herr talman! Herr Gustafsson i Skellefteå har frågat mig, om jag är beredd att, med anledning av järnvägsnedläggelser och signalerade inskränkningar i antalet järnvägsstationer, taga initiativ till överläggningar mellan företrädare för berörda trafikmedel i syfte att genomföra gemensamma zontaxor för tågoch busslinjer. I avvaktan på resultatet av den grundliga översyn av hela taxesystemet för järnvägsresor och bussresor som f.n. pågår inom statens järnvägar har jag inte ansett det påkallat att nu ta några sådana initiativ.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. När man diskuterar nedläggningen av järnvägar brukar man lugna de oroliga med att busslinjer kommer att ersätta de nedlagda järnvägarna. Det kan ifrågasättas huruvida den ersättningen är fullgod för trafikanterna, men i varje fall i ett avseende kan det inte råda några delade meningar: för dem som måste använda både buss och järnväg sker det en fördyring av resekostnaderna, som kan bli nog så kännbar vid långa reseavstånd. Nu säger statsrådet att han inte vill ta några inititativ på grund av den över syn av taxesystemet som för närvarande pågår inom SJ. Ja, jag var för 10— 15 år sedan med om att göra en framstöt motionsvägen, och vi företog då vissa sonderingar för att höra hur det var med intresset på olika håll för en sådan här omläggning. De enskilda trafikföretagen ådagalade ett visst intresse, men däremot kunde vi inte finna att det förelåg något intresse inom SJ. Det är möjligt att det nu skett en ändring på den punkten. Men ni får ursäkta mig att jag är föga optimistisk om att den av statsrådet omnämnda översynen skall leda till några resultat i detta avseende. Statsrådet säger emellertid att han inte nu — jag tyckte att han betonade ordet nu — vill ta några initiativ. Jag får kanske tolka detta så, att om översynen inte skulle leda till några resultat, är statsrådet beredd att sedan ta initiativ. Jag tror det är angeläget att så sker. Skulle statsrådet glömma bort saken, så lär det komma påminnelser.
Herr talman! Denna viktiga fråga om trafiken i stort får vi tillfälle att diskutera senare i anledning av de många interpellationer som framställts såväl om själva järnvägstrafiken som om trafikpolitiken i dess helhet. Jag tycker emellertid inte att initiativ till en samordning mellan järnvägstrafikens och busstrafikens taxor kan tas förrän man på järnvägssidan är klar över sin egen taxesättning. Det är ju en komplicerad fråga med många komponenter som för närvarande utreds. Jag föreställer mig trots allt att vi i fortsättningen, när vi skall diskutera dessa frågor, i skilda sammanhang kommer att få lov att beflita oss om att befrämja alla möjliga former av samordning och samarbete mellan trafikföretag som bedriver trafik i till varandra gränsande områden. Det kan gälla samarbete i fråga om tidtabeller och mycket annat. Vi bör då ha den allmänna inställningen att det framför allt är angeläget att utnyttja den trafikkapacitet som finns på det mest effektiva sättet för att ge människorna ute i bygderna en så god service som möjligt.

Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn har frågat mig, vilka förutsättningar jag anser föreligga för ersättning av statsmedel för sådana skador till följd av den svåra stormen i södra Sverige den 17 oktober, vilka inte bedöms kunna ersättas enligt fastighetsförsäkringarnas klausuler om stormskada. Eftersom frågan har riktats till mig förutsätter jag att den avser skador på andra objekt än skog, jordbruk o. d., och mitt svar begränsar sig därför till ersättning för sådana skador. Bidrag av statsmedel vid förlust på grund av naturkatastrof har utgått efter behovsprövning enligt principer som har godkänts av 1960 års riksdag och av anslag som. beviljats av riksdagen för varje budgetår. Också årets vårriksdag har, i samband med att anslag beviljades på tilläggsstat för förra budgetåret, tagit ställning till frågan om principerna för bidragsgivningen med anledning av den skadegörelse som vållades av framför allt 1966 års vårflod i vissa vattendrag. Ärenden angående bidrag för sistnämnda skador behandlas för närvarande av vederbörande myndigheter. Eftersom det inte är någon principiell skillnad mellan den skadegörelse som sålunda tidigare har föranlett bidrag av statsmedel och de skador som vållats av den aktuella stormen i södra Sverige synes förutsättningar finnas för statliga bidrag också för stormskadorna under samma villkor som hittills och i huvudsak efter de riktlinjer som tidigare har tillämpats.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga. Skadorna av den storm som den 17 oktober drabbade södra Sverige är omfattande. I exempelvis Simrishamn har taken på ett flertal fastigheter helt lyfts av. På den skånska landsbygden har många uthuslängor och ekonomibyggnader helt eller delvis jämnats med marken. I områden med fritidsoch sommarstugebebyggelse har katastrofala verkningar noterats. Ännu föreligger ingen säker bedömning av omfattningen av skadorna. Klart är emellertid att verkningarna av stormen skapat stora problem, icke minst av ekonomisk karaktär, för de berörda. Det är helt naturligt att människorna känner ängslan och oro i denna situation. Svaret bedömer jag som tillfredsställande därför att statsrådet finner förutsättningar föreligga för statliga bidrag under i svaret angivna villkor. Därigenom kommer de ekonomiska bekymren att lätta något och känslan av trygghet att öka. Till sist vill jag dock kraftigt understryka förhoppningen om en snabb, välvillig och generös behandling av de ansökningar om bidrag som kommer att aktualiseras. Herr talman! Jag ber med det anförda än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag har för avsikt att föranstalta om utredning beträffande arbetsbelastningen för högre tjänstemän i kanslihuset och vid särskilt arbetstyngda förvaltningar. Som svar på fru Kristenssons fråga vill jag meddela följande. Den 5 juni 1963 tillsatte chefen för justitiedepartementet en särskild utredning — departementsutredningen — med uppgift att utreda statsdepartementens organisation och arbetsformer med undantag av utrikesdepartementet. Nuvarande organisation av statsdepartementen är baserad på förslag av denna utredning och godkänd av riksdagen. Genom den nya departementsorganisationen fick Kungl. Maj:t möjlighet att snabbt anpassa ärendefördelningen och personalindelningen inom statsdepartementen efter ändrade behov. Riksdagen bemyndigade också Kungl. Maj:t att inrätta andra tjänster än sådana som är avsedda för chefstjänstemän för att organisationen skulle kunna anpassas efter ändrade behov. Kungl. Maj:t har därigenom möjlighet att vidta de åtgärder som behövs om arbetsbelastningen skulle visa sig vara för stor för någon tjänsteman. Någon ny utredning finner jag ej behövlig. Inte heller när det gäller myndigheter i övrigt anser jag att någon speciell utredning om arbetsbelastningen bör ske. Jag förutsätter att chefen för myndigheten skaffar sig kännedom om ar betsbelastningen hos sina underställda och ser till att ingen tjänsteman blir alltför arbetsbelastad.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Med stöd av de informationer som jag har fått genom veckopressen och genom personliga kontakter vågar jag påstå, herr statsråd, att de arbetsförhållanden som föreligger inom kanslihuset och även inom vissa mera arbetstyngda förvaltningar är sådana att de kan sägas inte höra hemma i en modern svensk arbetsmiljö. Det förekommer enligt uppgift en arbetsbelastning som nödvändiggör ett permanent övertidsarbete, och det tycks höra till vanligheten att man får räkna med arbetsdagar som inte slutar förrän vid 8—9-tiden på kvällen. Övertidsarbete ända fram till klockan 11 eller 12 lär inte heller vara sällsynt. Detta innebär naturligtvis en förslitning av ifrågavarande befattningshavare som inte kan vara acceptabel och som bryter ned deras hälsa i förtid. En annan aspekt på detta förhållande är att sådant arbete kräver att vederbörande har en ordentlig markservice i sitt hem. Detta kan vara en av anledningarna till att det finns så få kvinnliga befattningshavare i topptjänster inom kanslihuset och på andra håll. Mitt vetande har jag hämtat bland annat från en intervjuundersökning som har gjorts av Eva Moberg och publicerats i Vecko-Journalen förra året. Vid den tiden bör rimligen den omorganisation, som herr statsrådet själv refererar till, ha varit genomförd, men den tycks inte ha lett till några praktiska resultat. Jag föreställer mig, herr talman, att statsrådet inte gärna kan sväva i okunnighet om de arbetsförhållanden som råder. Det vore rätt penibelt om man skulle nöja sig med denna utredning av Eva Moberg eller i varje fall låta den stå oemotsagd. Det skulle förefalla högst naturligt att civilministern toge ett initiativ och verkligen försökte vinna klarhet beträffande det faktiska läget.

Jag trodde därför att det skulle te sig naturligt för civilministern att ta ett initiativ och undersöka förhållandena inom områden som ligger honom själv så nära. Det torde inte innebära någon större risk att göra det.

Herr talman! Utformningen av mitt svar beror inte på att jag nonchalerat allvaret i saken, utan närmast på att fru Kristensson frågade, om jag hade för avsikt att tillsätta en utredning. Jag menar nämligen att man inte kommer till rätta med dessa förhållanden genom att tillsätta en utredning. Det rör sig om organisatoriska förhållanden, och de måste angripas på det organisatoriska planet om någon ändring skall kunna åstadkommas. Fru Kristensson sade att den omorganisation som gjordes för några år sedan inte har givit resultat. Mitt intryck är att förhållandena har förbättrats. I varje fall har möjligheterna att förbättra förhållandena blivit helt andra genom det bemyndigande som Kungl. Maj:t har fått att tillsätta tjänster — ett förslag som, om jag inte minns alldeles fel, fru Kristensson i riksdagen var med om att yrka avslag på. Jag vill också peka på det förhållandet att beträffande ämbetsverken åligger det enligt allmänna verksstadgan verkschefen att ha uppsikt över dessa frågor. Den utbildning som vi bedriver, bl.a. av byråchefer och andra högre tjänstemän, bör också kunna bidraga till att man får en bättre personalledning och en bättre personalorganisation. Jag tror som sagt inte att en utredning fyller någon uppgift, och det är anledningen till att svaret har fått denna utformning.
Herr talman! Det är tyvärr så i det politiska arbetet att ordet »utredning» lätt slinker över läpparna. Jag har naturligtvis inte menat att det skulle tillsättas någon parlamentarisk utredning eller liknande. Låt mig byta ut ordet »utredning» mot »undersökning». Vad jag åsyftade var att man på något sätt skulle försöka kartlägga förhållandena, så att man får en objektiv bild av läget. Jag tycker att det borde ligga i statsrådets eget intresse att försöka avhjälpa de missförhållanden som till äventyrs finns. Det är glädjande att höra att förhållandena har förbättrats. Jag vill inte bestrida detta, men jag påstår fortfarande att allt inte är bra som det är och att mycket finns att göra. Av intervjuundersökningen framgick bl.a. att många klagar över att väntetiderna hos statssekreterarna blir långa och att mycken tid går till spillo där. Likaså framhölls att den tekniska utrustningen lämnar en hel del övrigt att önska. Om statsrådet ville försäkra att han ämnar göra en undersökning skulle jag vara tillfredsställd.

Herr talman! Fru Holmqvist har frågat, om jag avser att inom den närmaste tiden vidta åtgärder i anledning av 1966 års riksdags beslut att begära en allsidig översyn av barnavårdslagen. Inom socialdepartementet pågår för närvarande arbetet med att utforma direktiv för en utredning som skall få till uppgift att göra en samlad översyn av barnavårds-, socialvårdsoch nykterhetslagstiftningen. Jag räknar med att utredningen skall kunna tillsättas inom den närmaste tiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för det positiva svaret på min fråga. Enligt min mening är det — hur underligt detta än kan låta — alltför positivt. När jag läser svaret föresvävar mig en jätteutredning, som kommer att ta många år i anspråk och som kommer att beröra stora principiella frågor om lekmannainflytande och dylikt. Vad jag är angelägen om är nämligen att den av riksdagen beslutade översynen av barnavårdslagen kommer till stånd, så att de ändringar i lagen, som anses nödvändiga, snarast skall kunna prövas av riksdagen. Det är en allmän uppfattning hos barnavårdande myndigheter att barnavårdslagen är svår att praktiskt tilllämpa. Detta framgick av det remissvar som avlämnades med anledning av riksdagens beslut och motionen i detta ärende i fjol. I första hand vill jag peka på olägenheten av att barnavårdsnämnds godkännande av fosterhem måste avse speciellt barn, vilket kan innebära att barnavårdsnämnd kan anse sig förhindrad att reellt pröva en ansökan med erbjudande om fosterhem, vilket är till förfång för barnet om olämpligt hem godkännes som en följd av lagens utformning. En annan anmärkning gäller att barnavårdsnämnd i de fall, där enligt 25 8 samhällsvård upphör på grund av att den unge fyllt 18 år, är förhindrad att exempelvis ekonomiskt hjälpa vederbörande att fullfölja en påbörjad utbildning. Likaså är barnavårdsnämnd förhindrad att ge ekonomisk hjälp i förebyggande syfte i enskilda fall, där förutsättningar för ingripande enligt 25 § inte föreligger. I detta avseende är meningarna delade, men det vore önskvärt om problemet kunde lösas. I de fall där fosterföräldrar genom rättens dom blir vårdnadshavare kan fosterlega ej längre utgå, vilket innebär att fosterföräldrar får ta på sig en försörjningsbörda som inte kan anses rättvis. Detsamma är förhållandet vid tilllämpning av 50 §& om förbud att flytta fosterbarn när medgivande enligt 31 § ej längre föreligger. Jag hoppas att jag med denna uppräkning av några olägenheter med den nuvarande barnavårdslagens utformning — det finns flera — har övertygat statsrådet om behovet av en översyn av densamma. Jag förutsätter att direktiven blir sådana att dessa frågor kan komma under riksdagens prövning innan utredningens arbete är avslutat.

Herr talman! Vi är ense om behovet av utredning, och jag skall inte gå in på några detaljer i den kommande utredningens arbete. Jag vill dock påpeka att det som fru Holmqvist här tar upp naturligt hör hemma bland de frågor som kommer att beröras vid den kommande översynen. Vad beträffar riskerna med dröjsmål med reformerna vill jag hänvisa till möjligheterna för utredningen att framlägga delförslag i brådskande frågor.

Herr talman! En person som betalar för en särskild tjänstepension avser att skaffa sig ökad trygghet för sig och sina efterlevande efter — pensionsåldern. Emellertid får t.ex. många som uppbär familjepension efter avliden make på grund av de reduktionsregler, som minskar olika bidrag om den pensionsberättigade har inkomst utöver folkpensionen, i själva verket ingen förbättring av sitt ekonomiska läge — ibland kan de t.o.m. komma i ett sämre ekonomiskt läge än om de haft enbart folkpension. Jag vill anföra ett exempel. Fru G. får i ålderspension 410 kronor 88 öre per månad. I familjepension från personalpensionsverket får hon 432' kronor. Detta belopp reduceras med hänsyn till folkpensionen med 190 kronor. I kommunalt bostadstillägg får hon per år 27 kronor. Dessutom beskattas hela hennes inkomst med 119 kronor i månaden. Om fru G. endast haft folkpension hade denna varit skattefri. Hennes inkomster blir alltså per månad räknat och avrundat i jämna kronor 411 + 242 + 2-—-119—=536 kronor. Om hon inte haft familjepensionen hade hon förmodligen fått hela det kommunala bostadstillägget, som i det här fallet är 800 kronor per år. Hennes inkomster hade då blivit 411 + 66 = 477 kronor per månad. Nu får hon alltså endast 59 kronor mer i månaden genom att hon har familjepension. Hon går dessutom miste om förmånen att få pensionärslägenhet, vilket hade inneburit en avsevärt större ekonomisk förmån. I själva verket ställs alltså fru G. på grund av att hon har familjepension i ett sämre ekonomiskt läge än om hon inte haft den. Ett sådant resultat kan knappast vara rimligt. Herr G. har betalat avgifter för att åstadkomma ett bättre ekonomiskt läge för sina efterlevande. I själva verket går hans hustru alltså inte bara miste om de fördelar hennes man en gång betalade för — hon ställs t.o.m. i ett sämre läge än om han inte betalat för den särskilda tjänstepensionen. Med stöd av det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att få framställa följande fråga till statsrådet och chefen för socialdepartementet: Har herr statsrådet uppmärksammat de beskrivna konsekvenserna av de reduktionsregler för olika pensionärsförmåner som träder i kraft, när pensionären har inkomster utanför folkpensionen? trygga undervisningen i ämnet nordisk

Herr talman! I sina utlåtanden nr 36 t.o.m. 39 har konstitutionsutskottet behandlat ett antal motioner, vilka utskottet i sina klämmar har hemställt måtte anses besvarade med vad utskottet anfört.

Som jag inledningsvis antydde har dessa motioner fått en relativt välvillig behandling. Utskottet har instämt i motionernas syften men har inte kunnat tillstyrka direkt bifall utan hemställt om att motionerna måtte anses besvarade med vad utskottet anfört. Jag skall nu inte närmare ingå på nämnda utlåtanden utan vill bara beröra en detalj i sammanhanget. Gemensamt för samtliga utlåtanden är att utskottet med olika motiveringar har hänwvisat motionerna till behandling av grundlagberedningen och valtekniska utredningen. I vissa fall är det litet svårt att avgöra vilken av dessa utredningar som konstitutionsutskottet närmast har avsett, när utskottet har formulerat sina utlåtanden på sätt som skett. Jag vill emellertid erinra om att valtekniska utredningen av sina direktiv endast har kvar frågan om kassationsbestämmelserna. De övriga frågor, som valtekniska utredningen enligt direktiven skulle utreda, har redan behandlats och föranlett betänkanden, som nu är ute på remiss jämsides med grundlagberedningens betänkande. Emellertid tycker jag att konstitutionsutskottets handläggning av dessa frågor pekar på att utredningsarbetet i dessa avseenden kanske på något sätt borde läggas om. De frågor som grundlagberedningen och valtekniska utredningen har kvar att behandla samt de spörsmål, som valtekniska utredningen skulle kunna erhålla för behandling, om de nu föreliggande utlåtandena från konstitutionsutskottet godkännes av riksdagen, griper nämligen i viss mån in i varandra. Om man t.ex., såsom nu har föreslagits, inför en ordning med användande av blindskrift på valsedlar för att underlätta för blinda att rösta eller om man beslutar att särskilda valbiträden skall finnas i vallokalerna, kan detta föranleda nya detaljer i kassationsbestämmelserna som måste närmare övervägas. Detta skulle i så fall valtekniska utredningen få till uppgift. Självfallet kan utredningen emellertid inte ta upp sådana problem till övervägande förrän man känner till den slutliga utgången av behandlingen av föreliggande motioner och utlåtanden här i riksdagen. Det har i något sammanhang antytts att man skulle kunna tänka sig att grundlagberedningen och valtekniska utredningen sammanslås till en enda kommitté som får ta hand om de övriga författningsfrågor som föreligger. I varje fall kunde man tänka sig ett mera intimt samarbete mellan dessa båda utredningar. Jag tycker för min del att det skulle vara välbetänkt att sammanslå grund lagberedningen och valtekniska utredningen till en enda kommitté för behandling av återstående författningsärenden. Tanken är i varje fall väl värd att överväga, och jag förmodar, att justitieministern närmare kommer att undersöka denna fråga. Herr talman! Jag har inget yrkande i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill för min del icke göra något uttalande i anledning av den av herr Nyberg framförda tanken på ett samarbete mellan eller en sammanslagning av valtekniska utredningen och grundlagberedningen. Jag vill emellertid gärna rikta ett tack till honom för hans uttalande att konstitutionsutskottets behandling av de motioner, som nu föreligger i fråga om möjligheten att utöva sin rösträtt, varit välvillig. Konstitutionsutskottet har i föreliggande läge sagt sig att man inte har möjligheter att bryta ut någon speciell grupp. Den grupp som herr Nyberg närmast berörde var de blinda. Han tog upp ett resonemang om deras möjligheter att utöva sin rösträtt, vilket är en synnerligen angelägen fråga som enligt utskottets förmenande bör lösas. Detsamma gäller de spörsmål som tas upp i den rad av motioner, vilka sedermera kommer att behandlas i dag. Det förhåller sig ingalunda så — såsom har framskymtat i pressen — att konstitutionsutskottet har motsatt sig utredningar på detta område.

Jag har velat framhålla detta och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förevarande ärende gäller rösträtten. Det är ju viktigt för demokratin att så många som möjligt i vårt land utövar sin rösträtt, och vi bör göra allt som är möjligt för att så skall bli fallet. En hel del har gjorts — vi har poströstning, vi har röstning genom äktamakeförsändelse, vi har röstning genom ombud och det ser ut som om vi t.o.m. skulle få rösträtt för utlandssvenskarna, trots ett kom pakt motstånd från de makthavande tidigare på den punkten. Men det finns en grupp som är diskriminerad, och det är de som är intagna på fångvårdsanstalt. Denna diskriminering är så mycket mer anmärkningsvärd som de intagna har rösträtt men genom samhällets ingripande blir berövade möjligheten att utöva rösträtten. Jag tycker det är en särskilt allvarlig aspekt att det är genom samhällets ingripande som dessa människor inte kan utöva sin rösträtt, och jag anser att det är vår klara skyldighet att försöka undanröja de hinder som finns härvidlag. Det går ju i detta fall inte att skylla på några utredningar för att försinka en lösning av frågan, i synnerhet som det väl skulle vara möjligt att ordna saken relativt enkelt genom poströstning på fångvårdsanstalterna. Vi har inte särskilt många sådana — endast ungefär 75 stycken — och såvitt jag förstår skulle det inte behövas mycket mer än att en postfunktionär per anstalt avdelades för att där ta emot röster på valdagen. Man har svårt att värja sig för intrycket att det är fråga om något av den obotfärdiges förhinder. Jag vill inte säga att det finns en animositet, men nog verkar det som om inställningen på vissa håll skulle vara den att det är mindre angeläget att dessa människor, som förbrutit sig mot samhället, kan få utöva sin rösträtt. Bästa sättet att förhindra att dessa människor fortsätter att inta en fientlig attityd mot samhället är emellertid att fullt ut respektera deras människovärde och därmed också deras möjlighet att utöva den rösträtt som de lagligen har. Det bör i detta sammanhang även påpekas att vid en förfrågan som KRUM på sin tid gjorde var samtliga partiledare eniga om att det härvidlag föreligger ett missförhållande som borde rättas till snarast möjligt. Jag tycker att det inte skulle vara särskilt svårt för riksdagens ledamöter att följa det goda exempel som partiledarna gav och i dag rösta för att de hinder skall undanröjas som samhället självt ställt upp när det gäller möjligheterna för de på kriminalvårdsoch liknande anstalter intagna att utöva sin rösträtt. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de likalydande motionerna 1:188 av herr Dahlén m.fl. och II: 242 av herr Ohlin m fl.
Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i det herr Sjöholm har sagt, men jag vill gärna tilllägga några synpunkter. Det är alltså riktigt som herr Sjöholm sade — det är också utgångspunkten för debatten — att det finns en grupp människor här i landet som har rösträtt enligt grundlagen men som av samhället hindras att utöva den rätten. Det gäller alltså dem som är intagna på fångvårdsanstalterna. Denna diskriminering gäller inte alla. De interner som är gifta kan rösta genom äktamakeförsändelse och de som har permission på valdagen kan också deltaga i valen. Men de andra — och de är ganska många — kan inte rösta. Detta är naturligtvis ett missförhållande och det är inte första gången man har upptäckt att detta missförhållande existerar. Denna fråga har stötts och blötts i en rad utredningar ända sedan 1940-talets mitt. Från början var inställningen negativ, men både 1955 års och 1966 års valutredningar har uttalat sig klart och oreserverat för den principiella ståndpunkten att de intagna bör ges möjlighet att rösta. Den uppfattningen har också fångvårdsstyrelsen uttryckt i ett utförligt remissvar till en av dessa utredningar. Som argument för fångarnas valdeltagande anföres bland annat att det är motiverat ur resocialiseringssynpunkt att de har möjlighet att följa valdebatterna och delta i valen. Det är också riktigt, som herr Sjö holm påpekade, att alla våra partiledare i en intervju strax före valet 1966 uttalade sig lika oreserverat för genomförandet av denna reform. Tidigare har det — enligt min uppfattning — förelegat ett skäl att avstyrka denna reform, nämligen innan det fanns möjlighet för människor som är rörelsehindrade eller av andra orsaker inte kunde gå till vallokalen att rösta genom ombud. Dessa grupper kunde naturligtvis då med fog anföra att det vore stötande att de som har intagits på fångvårdsanstalter på grund av brottslighet skulle ha en förmån som rörelsehindrade med flera inte kunde tillgodogöra sig. Nu finns inte längre fog för detta argument, eftersom det nu är möjligt att rösta via ombud. Det återstår såvitt jag förstår inga som helst skäl att motsätta sig ett omedelbart genomförande av denna reform. Utskottet radar upp en del hinder, men inget av dem är särskilt vägande. Utskottet anför att det finns utredningar som tänker på saken. Det är riktigt, men det finns framför allt utredningar som har tänkt färdigt och kommit fram till ståndpunkten att internerna bör ha rösträtt. Saken bör prövas i samband med den stora grundlagreformen är ett annat argument. Jag kan inte inse varför det är nödvändigt att pröva denna relativt obetydliga åtgärd i det stora sammanhanget. Varför vänta på nya grundlagen? Varför inte fira avskedet av den gamla genom att se till att alla som genom den har rätt att delta i val också får möjlighet att utöva sin rösträtt? Nu återstår argumentet att postverket inte skulle ha kapacitet att klara poströstning vid våra fångvårdsanstalter. Jag har mycket svårt att ta detta argument på allvar. Postverket hade vid senaste valet röstmottagningsställen på 3 200 postkontor och på 400 sjukhus. Skulle det verkligen vara postverkets maximala kapacitet? är det inte möjligt för postverket att utöka den servicen med mottagningsställen också på det 70-tal anstalter som det är fråga om här? Jag tror att alla i denna kammare är överens med mig och motionärerna om att de intagna bör ha chansen att utöva den rösträtt grundlagen ger dem. Det finns inga oöverstigliga praktiska svårigheter när det gäller att genomföra denna reform. Det enda som saknas för att internerna skall få möjlighet att delta i valet 1968 är den politiska viljan. Jag ber att få yrka bifall till de likalydande motionerna I: 188 och II: 242.

Herr talman! Herr Sjöholm hade den goda smaken att påstå att det från visst håll förelåg ett kompakt motstånd mot att ge utlandssvenskarna rösträtt. Jag vet inte var ett sådant motstånd har förekommit. Vad frågan hittills har gällt har varit att finna tekniska lösningar som gjort det möjligt för svenskar i utlandet — oavsett i vilket land de vistas — att utöva sin rösträtt. Inte förrän under senare tid har man lyckats finna sådana tekniska lösningar. De har inte presenterats av några utredningar tidigare; först nu föreligger ett förslag. Jag vill mycket starkt reagera mot ett sådant uttalande som att det från något håll i riksdagen skulle föreligga ett motstånd mot detta. Lika litet föreligger det något motstånd mot att de som vistas på kriminalvårdsanstalt skulle få tillfälle att utöva sin rösträtt även om jag inte kan följa herr Sjöholms resonemang om att de genom samhällets ingripande har hindrats att utöva sin rösträtt. De har väl inte alldeles oförskyllt hamnat i denna situation. Herr Sjöholm menar väl ändå inte att man på valdagen skulle säga att man med hänsyn till att det nu är val inte kan ta in dem som skall vistas på kriminalvårdsanstalt? Det är nog inte meningen, men hans uttalande kan lätt tolkas så. Det är inte mindre angeläget för utskottet att denna fråga ordnas på ett riktigt och tillfredsställande sätt än det är att motsvarande problem löses för den rad av andra som är hindrade att utöva den rösträtt som de ändå har. Jag tänker på de blinda, som i vissa avseenden inte har samma möjlighet som andra medborgare i vårt land att utöva sin rösträtt. Av herr Ullstens anförande kunde man få intrycket att han hade den uppfattningen att de handikappade nu har lika goda möjligheter som alla andra. Det har de ingalunda. Jag är angelägen att understryka att det ligger mycket i den motion som här föreligger från folkpartihåll att man på detta område borde göra någonting för att hiälpa dem vid röstavlämnandet i vallokalen. Konstitutionsutskottet har ingalunda sagt nej till förslaget att vi skulle förbättra möjligheterna för dem som vistas på kriminalvårdsanstalt att utöva sin rösträtt. Hittills har det emellertid inte visat sig möjligt att vidtaga sådana anordningar. En opinionsyttring från riksdagen på den punkten leder inte till något mera praktiskt resultat än om man följer utskottet, som mycket bestämt framhåller att frågan är föremål för uppmärksamhet. - Vi väntar att förslag skall komma som kan lösa detta problem. Om man följer motionärerna når man inte en bit längre. Kanhända har denna fråga på grund av pressdebatten kommit att bli mer eller mindre infekterad. Jag beklagar detta från allmän synpunkt. Jag vill erinra om att utskottet mycket klart ansluter sig till önskemålet att frågan löses. Vi pekar på att den är föremål för uppmärksamhet inom både grundlagberedningen och den valtekniska utredningen. Det erfordras alltså inga nya initiativ av riksdagen för att förslag skall läggas under dess prövning. Med det här anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Adamsson talar sin vana trogen en hel del om annat än vad saken gäller; han sysslar nu med utlandssvenskarnas rösträtt. Det har förelegat motioner, herr Adamsson, i snart tjugo år om att just denna fråga skulle ordnas, men det har stött på motstånd från socialdemokraterna. Att tekniska möjligheter nu plötsligt skulle ha infunnit sig är rätt underligt. De har väl funnits tidigare i precis samma form som nu. Det är inte någon teknisk uppfinning som har möjliggjort detta, utan att frågan tagits upp nu beror på att man nu äntligen tvingats att ta den på allvar och försöka nå en lösning. — Men detta handlar som sagt inte om utlandssvenskarnas rösträtt. Herr Adamsson reagerar mot mitt yttrande att de som intagits på fångvårdsanstalt berövats sin rösträtt genom samhällsingripanden. Ja, det kan han väl ändå inte vederlägga; det är naturligtvis genom ett samhällsingripande som de är intagna på anstalter. Att sedan ett brott av en eller annan art ligger bakom denna åtgärd bör vi i detta fall bortse från, menar jag. Herr Adamsson dröjer kvar i gamla förlegade tankegångar när det gäller kriminalvården. Det är ju ett faktum att ingripanden från samhället har giort det omöjligt för många av dessa människor att utöva den rösträtt som de lagligen äger, och det måste vara riksdagens skyldighet att söka undanröja dessa hinder, så att de människor som har rösträtt också får möjlighet att utöva den.

Herr talman! Bara tre synpunkter på herr Adamssons anförande. Det är såvitt jag vet ingen här:som har sagt att de människor som sitter intagna på fångvårdsanstalter gör det alldeles oförvållat. Ingen har heller sagt att samhället skulle ha vidtagit denna sanktionsåtgärd i avsikt att beröva dem deras rösträtt. Tvärtom är det just det faktum att detta inte var meningen som gör det angeläget att se till att de nu också kan utöva denna sin rösträtt. När vi nu är ense i sak, herr Adamsson och jag såvitt jag förstår även hela kammaren, återstår bara att diskutera den praktiska frågan. Då säger herr Adamsson — vilket jag tycker var det mest överraskande i hela hans anförande — att riksdagen ingenting kan göra och att det inte skulle bli vare sig bättre eller sämre om riksdagen skulle ge sin mening till känna. Det är ett mycket konstigt uttalande. Det som fattas för att denna reform skall kunna genomföras är väl att förmå postverket att acceptera förslaget att sätta upp ett röstmottagningsställe på varje anstalt. Om riksdagen skulle be postverket vidta en sådan åtgärd eller uttala sig på ett sådant sätt, att innebörden måste vara att detta skall göras, då är det klart att det också kommer att göras, och därigenom kommer fångarna att få en möjlighet att deltaga i valet. Därför är naturligtvis en meningsyttring från riksdagen inte alls meningslös. Den är i stället avgörande för om reformen skall genomföras eller inte.

Herr talman! Det finns ett par skäl som gör att jag vill säga några ord i denna fråga. För det första har jag skrivit på den motion som här behandlas, och för det andra hänvisar man i ärendet också till den valtekniska utredningen. I mitt anförande under en föregående punkt nämnde jag att jag ansåg att de motioner jag då berörde har fått en välvillig behandling. Ingen av dem har avstyrkts. Jag inbegrep i denna bedöm ning då också den motion som här föreligger.

Det blir alltså en tidsutdräkt på två år i det senare fallet, vilket väl i och för sig inte är särskilt avskräckande. Jag vill i detta sammanhang framhålla, att grundlagen ju inte lägger hinder i vägen för en sådan ändring av vallagen, att poströstning på fångvårdsanstalterna blir möjlig redan vid nästa års val. I valtekniska utredningens direktiv ingår inte att ta upp denna fråga, men vi har ansett att den hade ett sådant samband med de övriga frågor som utredningen hade att handlägga och vilka redovisats i senaste betänkandet, att vi i viss utsträckning har behandlat även denna fråga. Vi har dock inte i utredningen tagit ställning och framlagt något förslag i den ena eller den andra riktningen. Om man redan till 1968 års val inför poströstning för dem som är intagna på kriminalvårdsanstalter, kommer det, såsom tidigare talare här har framhållit, att ställa ökade krav på postverket. Frågan är alltså om postverkets resurser kommer att räcka till för ett sådant arrangemang. Jag vill omtala att vi under utredningsarbetets gång i andra sammanhang, exempelvis när det gäller förtidsröstningen, haft intim kontakt med postverket. Från verkets sida har framhållits att det kan komma att stöta på vissa svårigheter, ibland ganska betydande sådana, att utvidga poströstningsförfarandet. Om man i vidgad omfattning skulle införa poströstning till 1968 års val, är det alldeles självklart att denna kommer att ställa ökade krav på postverket. Å andra sidan vill jag gärna medge att jag inte har fått det intrycket att det skulle vara helt omöjligt. Jag tror att man med en kraftansträngning skulle kunna lösa denna fråga redan till 1968 års val. Från den synpunkten finner jag inte att det skulle föreligga något avgörande hinder i vägen att undersöka möjligheterna att genomföra en sådan reform redan till nästa års val. Jag känner mig här på intet sätt bunden av valtekniska kommitténs betänkande, i synnerhet som utredningen inte tagit någon bestämd ställning till frågan utan endast påpekat vissa svårigheter som kan anses föreligga. Jag kommer alltså vid den förestående voteringen — i synnerhet som jag undertecknat motionen II: 242 — att stödja det av herr Sjöholm framställda yrkandet om bifall till de likalydande motionerna 1:188 och II: 242.
Herr talman! Herr Nyberg säger att svårigheter föreligger men att han ändå tror att postverket skall kunna klara denna sak. Det är ett ganska egendomligt uttalande från en ledamot som tillhör den utredning som sysslat med frågan. Även i konstitutionsutskottet finns det ledamöter som tillhör denna utredning, varför vi inte står alldeles utan uppgifter om det föreliggande läget. Jag vill fästa herr Nybergs uppmärksamhet på att det i vårt land finns en rad mindre sjukhus, på vilka det inte är möjligt att inrätta postanstalter just med hänsyn till att postverket inte har personal i erforderlig utsträckning. Det är enligt mitt bedömande minst lika angeläget att dessa väljare får möjligheter att utöva sin rösträtt. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att utskottets ledamöter i dessa stycken är helt eniga, även folk partiets representanter har anslutit sig till den uppfattning som vi övriga i konstitutionsutskottet har,

Herr talman! I principfrågan att fångvårdens interner skall ha rösträtt råder inga meningsskiljaktigheter i kammaren — i varje fall har några sådana inte kommit fram i debatten, Frågan är av teknisk-praktisk natur. Utskottet åberopar postverket och valtekniska utredningen och säger att postverkets resurser inte torde medge anordnande av poströstning vid kriminalvårdens anstalter utan att antalet tillfälliga postanstalter på sjukhusen samtidigt minskas. Det påståendet tror jag helt enkelt inte på. Utskottet citerar nog rätt, men jag tror inte på sanningshalten i själva påståendet. Postverket är ett enormt verk. Här är det fråga om ungefär 75 anstalter. Det behövs alltså ett 75-tal posttjänstemän några timmar en dag vartannat år. Uppriktigt sagt, herr talman, tror jag inte att det faller utanför de tekniska möjligheternas ram att klara det. Det är möjligt att det kostar litet pengar i form av Öövertidsbetalning etc. Om riksdagen beställer en sådan tjänst av postverket får den betala vad det kostar. Motionärerna har begärt att regeringen skall framlägga ett förslag. Förslaget får väl då också innefatta täckning av kostnaderna. Om regeringen ger postverket i uppdrag att lösa denna fråga, så löser postverket den, konstigare är det inte. Att det finns grupper för vilka en sådan service inte hinner bli färdig till nästa val är inte något skäl att uppskjuta reformen för de grupper för vilka vi har möjlighet att genomföra den. Jag vill, herr talman, ansluta mig till herr Sjöholms yrkande om bifall till motionerna.

Herr talman! Herr Ullsten gav sig själv fullmakt att påstå att hela kammaren är enig i denna fråga. Det är den inte alls. Det är genom samhällets ingripanden som dessa människor har berövats sin rösträtt, har det sagts. Det är fel. Samhället har ingripit för att skydda laglydiga människor för folk som inte kan följa samhällets lagar. Skall mördare ha rätt att välja Sveriges riksdag? Skall en landsförrädare ha rätt att välja riksdag och regering? De som har rösträtt är också valbara. Skall sådana människor vara valbara till Sveriges riksdag? Människor som inte kan följa de lagar som samhället stiftar skall heller inte ha något inflytande på samhällets lagar.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Göransson säger att denna fråga har diskuterats i riksdagen upprepade gånger — jag tror att det är ett tiotal gånger som vi under årens lopp haft den uppe till debatt. Utskottet tar nu inte upp någon sakdiskussion, och det skall inte heller jag göra. Utskottet säger bara att utredningen kyrka—stat väntas lägga fram sitt förslag nästa år — ett delbetänkande kommer redan i höst — och att vi förutsätter att där skall beröras det problem som motionärerna aktualiserat. Under sådana omständigheter anser utskottet att det inte finns skäl att bryta ut frågan om kyrkofullmäktigeinstitutionens avskaffande och yrkar därför avslag på motionerna. Herr talman! Jag vill med denna korta motivering yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av konstitutionsutskottets utlåtande nr 45 önskar jag göra några reflexioner. Gravskändning är ett svårförklarligt och desto bättre ännu så länge ganska sällsynt brott med särskilt sårande och plågsam innebörd för anhöriga till de döda, vilkas gravar vandaliseras. Även om gravskändning förekommer sällan, så händer det då och då att man får läsa i tidningarna om att — som för en tid sedan — en kyrkogård har blivit hemsökt av vandaler som vält omkull gravstenar. En kyrkogård i Mellansverige har nyligen hemsökts av vandaler som bland annat välte omkull ett tiotal gravstenar, och värdet av det förstörda uppskattas till cirka 6 000 kr. Jag vill också nämna att jag har fått ett brev från en kvinna i Mellansverige som talar om att hennes föräldrars grav har blivit vandaliserad tre gånger under de senaste åren. De anförda exemplen må räcka. Det är helt naturligt att anhöriga till död, vars grav är skändad, är angelägna om att graven återställs i värdigt skick. Vem skall då bekosta återställandet av graven i ursprungligt skick eller, om det inte låter sig göra, åtminstone i värdigt skick? I första hand skall naturligtvis den skadevållande göra det, men vanligen saknar vederbörande medel, varför det bör vara en samhällets skyldighet att sörja för att den vandaliserade graven i möjligaste mån återställs i sitt ursprungliga skick. Utskottet har, märk väl, i sin välvilliga skrivning sagt, att i princip bör det ankomma på det allmänna som huvudman för allmän begravningsplats att återställa skändade gravar i värdigt skick och att bära därmed förenade kostnader. Därvid måste emellertid beaktas att ett återställande i ursprungligt skick ofta inte kan ske och att frågan hur iståndsättandet skall göras knappast kan besvaras generellt. Jag har som motionär — och detsamma gäller enligt vad jag inhämtat även mina medmotionärer — ingenting emot att de åtgärder som förordas i motionen kommer att vidtagas utan lagstiftning. För mig och mina medmotionärer är det mest angeläget att resultat uppnås, och kan detta ske utan lagstiftning är det att hälsa med den allra största tillfredsställelse. Jag är även, herr talman, tillfredsställd över att möjligheter finns för huvudman att ta försäkring mot uppsåtlig skadegörelse på gravar. När motionen väcktes under den allmänna motionstiden, visades det inget intresse för den saken vid de samtal som jag hade med några större försäkringsbolag. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, utan ber att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att den pornografiska floran i litteratur, film och teater har ökat undan för undan, och ingen menar väl att detta är ett vittnesbörd om kulturellt fram åtskridande eller att det innebär någon kulturell vinning. Den enda vinningen som nämnts är den som åker ner i de kallhamrade förläggarnas fickor, och det är fantastiska summor — en blick i taxeringskalendern ger belägg för den saken. Som herr Hamrin i Jönköping framhållit har det skett en hänsynslös kommersialisering av dessa låga motiv, och resultatet har blivit enorma vinster för vederbörande. Det kan inte vara vår tryckfrihetsförordnings uppgift att främja en sådan verksamhet. Man kan säga att justitieministern har skärpt sig litet på senaste tiden. I varje fall har vi med glädje kunnat konstatera att han under sommarens lopp har ingripit mot några tryckalster av detta slag. Men i övrigt kan väl sägas att den gängse politiken har slagit slint. Man har inte lyckats stävja eländet. Därför är det alla skäl att pröva de idéer som kommer fram, och det gäller även motionärernas förslag om tillsättandet av lekmannanämnder som skulle deltaga i bedömningen av tryckfrihetsärendena. Detta förslag borde egentligen ligga helt i linje med de principer för bedömningen som justitieministern vid några tillfällen talat om här i kammaren och som också kommit till uttryck i de handlingar som återges i utskottets utlåtande. Justitieministern anser bl.a. att bedömningen »beror av de förhållanden och uppfattningar, som vid varje tidpunkt råder i samhället». Justitieministern menar alltså att vi får rätta bedömningen efter den opinion som råkar vara för handen i samhället vid det tillfälle då man har att ta ställning till frågorna. Detta är i och för sig en mycket äventyrlig rättspraxis, som vid en hårdragning skulle kunna få oss att avstå från all lagtext och endast rätta oss efter en allmän opinion. Men om man nöjer sig med en sådan bedömningsgrund är det mycket angeläget att den göres så objektiv som möjligt, och förutsättningarna härför blir större om det vid justitieministerns sida finns en nämnd med ledamöter förankrade på olika sätt i den svenska opinionen. Utskottet framhåller att ett lekmannainflytande redan finns genom tryckfrihetsjuryn och tryckfrihetsombuden, men det är endast de sistnämnda som kan vara relevanta i sammanhanget. Tryckfrihetsjuryn ingriper ju vid en senare tidpunkt; den har inte med åtalsfrågan att göra. Och vad det här gäller är just att mota Olle i grind.

Finner kommittén idén värd att tas upp, må den göra detta. Om kommittén kommer till ett annat resultat, må det vara dess ensak. Läget är som sagt så pass besvärande att vi inte har råd att avhända oss någon möjlighet. Jag tror också att förslaget är helt ofarligt.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

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar är föranlett av en högermotion, i vilken föreslås att ett nytt förfarande skall införas vid åtalsprövning enligt tryckfrihetsförordningen. Nyheten skulle bestå i att en rådgivande nämnd får i uppdrag att biträda justitieministern med dessa ärenden. Man måste säga att motionärerna har gjort det synnerligen lätt för sig i den närmare utformningen av sitt förslag.

I vad gäller den första punkten gör kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet för närvarande en översyn av gällande straffstadganden, som ofta aktualiseras vid åtalsprövningen enligt tryckfrihetsförordningen. Utredningen har alltså inte att befatta sig med det yttre förfarandet vid åtalsprövningen. Innan man beslutar något om det yttre förfarandet bör man självfallet avvakta statsmakternas beslut om det materiella innehållet i dessa lagbud, sedan utredningsförslaget har lagts fram. Man bör nämligen observera vad som anförs i direktiven för den aktueila utredningen. Det heter där att det finns anledning anta att straffbuden inte längre svarar mot de rådande uppfattningarna i samhället. Som stöd härför nämns bl.a. de svårigheter som mött vid bestämmelsernas tillämpning. Utredningens syfte är enligt direktiven en översyn av berörda bestämmelser. Det anförs att denna såvitt avser bestämmelsen om brott mot trosfrid och sårande av tukt och sedlighet skall företas med utgångspunkt från en i princip obegränsad yttrandeoch tryckfrihet. De begränsningar som kan komma i fråga bör motiveras i första hand av att den enskilde inte utan sin egen aktiva medverkan skall behöva ta del av anstötliga och smaklösa framställningar. Särskilt anmärks, att vid utredningen bör uppmärksammas frågan om skydd för barn och ungdom mot framställningar som kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för ungas sedliga fostran. — Utredningens förslag kan alltså komma att innebära väsentliga förändringar i det materiella innehållet i lagstiftningen på detta område. Vad gäller förslaget att riksdagen skall besluta inrätta en rådgivande nämnd, så får man ju inte veta mycket om denna nämnd i motionerna. Hur har motionärerna tänkt sig sammansättningen och storleken av nämnden? Och vem skall utse nämnden? Något tänkande i dessa frågor bör ha föregått motionsskrivandet, men : motionärerna överlämnar dock åt utskottet att klara ut problemen. Det jag nu sagt rör den formella sidan av saken. Men kommer den tilltänkta nämnden att bidra till lösandet av de problem som motionärerna tagit upp? Kommer inte åtalsfrågan att kompliceras och försenas, om en nämnd skall kopplas in på dessa ärenden? Kommer inte regeln att hellre fria än fälla att starkare accentueras, om justitieministern i ett visst ärende skall rådas av en oenig nämnd? Jag vill i detta sammanhang understryka herr Hamrins i Jönköping uttalande, att det inom utskottet inte rått några delade meningar om angelägenheten av en sanering på detta område. Utskottet har emellertid ansett att de åtgärder som motionärerna föreslår inte utgör några bidrag till en lösning. Det har också gjorts en jämförelse mellan den granskning som utförs av statens biografbyrå och den som utförs av statens filmgranskningsråd. Åtminstone jag har den uppfattningen att filmgranskningsrådet, i den mån det behöver kopplas in, brukar medverka till att filmer frisläpps som skulle ha blivit föremål för ingripande, om statens biografbyrå hade stått för det slutliga avgörandet. Jag har inte några exakta uppgifter härvidlag men jag tror att det förhåller sig på detta sätt, och man kan befara att det skulle bli likadant om en sådan här nämnd kopplades in på avtalsfrågan inom det område som nu är aktuellt. Herr talman!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

Herr talman! Avsikten med vår motion nr 68 i denna kammare var att man klart skulle erkänna de politiska partiernas rätt till information i skolorna om t.ex. sina egna partiprogram. En sådan anordning anser vi vara ett viktigt led i demokratiseringen. Skolöverstyrelsen säger i sitt remisssvar beträffande denna motion delvis detsamma som vi, nämligen att behandlingen av politiska uppfattningar och värderingar utgör ett väsentligt inslag i undervisningen och att skolan strävar efter att göra denna undervisning så påtaglig som möjligt. Man anser emellertid att det samarbete som vi efterlyst i vår motion redan skulle vara etablerat och att det inte skulle vinna på att institutionaliseras. Jag vill inte heller ha någon institutionalisering av denna verksamhet; jag menar tvärtom att det är vad den har råkat ut för i dag. Vi vill att skolöverstyrelsen skall fastställa riktlinjer rörande den politiska informationen i skolan, så att det inte blir beroende av de enskilda skolorna eller i sista hand av den enskilde läraren om undervisningen kompletteras med ett samarbete med de olika politiska partierna och deras ungdomsförbund. Skolöverstyrelsen framhåller också att det ofta sker ett sådant samarbete. Det betvivlar jag inte alls; jag har erfarenhet därav från min hemstad i många fall. Jag vet emellertid också att det långt ifrån är överallt ett samarbete äger rum. Vi vill att det skall förekomma i alla skolor och då med biträde av representanter för samtliga politiska partier. Då utvecklingen i Sverige av sig själv snabbt går därhän att man på allvar måste vidta åtgärder på detta område, hade det, i varje fall enligt vår mening, varit lyckligt, om riksdagen redan nu hade bifallit vårt yrkande i motionen om att skolöverstyrelsen i samarbete med de politiska partierna skulle fastställa riktlinjer för verksamheten. Trots detta skall jag inte yrka bifall till motionen, eftersom jag tror att omständigheterna mycket snart tvingar fram ett helt annat engagemang, främst från skolöverstyrelsens sida. Till sist vill jag bara beklaga att utskottet inte har någon som helst egen mening att anföra i utlåtandet utan helt och hållet hänvisar till skolöverstyrel sens remissvar när det gäller att avstyrka vår motion.

Herr talman! Fru Rydings anförande var så pass tamt att det egentligen inte skulle behöva föranleda någon replik från utskottet. Eftersom fru Ryding tror att utskottet inte har någon självständig mening i ärendet skulle jag dock vilja anlägga några synpunkter på denna fråga. Jag är helt ense med motionärerna om att det är viktigt med en objektiv information i politiska ting inom skolväsendet, men jag tror att ett skriftligt material är den bästa garantin för att kraven på objektivitet kan hållas höga. Vid sidan om det skriftliga material som nu används kommer skolöverstyrelsen också att producera en metodikfilm. Man får väl beträffande den ha samma uppfattning som beträffande det skriftliga materialet: att objektivitet verkligen kan garanteras. Jag är väl medveten om att muntliga framställningar av representanter för de olika partierna kan vara värdefulla och lämpliga genom att de livar upp undervisningen. Därför utnyttjas de också ofta.

Herr talman! Herr Turesson tyckte att det skriftliga materialet skulle vara den bästa garantin för objektivitet. Jag vill säga att det kan det vara, men jag vill inte på något sätt förvägra våra lärare ett eget politiskt engagemang, och herr Turesson vet att man, trots att man försöker vara objektiv, ibland tolkar bibeln så som en viss potentat gör. Detta vill vi inte vara med om, utan då tycker vi det är bättre att gå till själva källan, d. v. s. till de olika partiernas egen tolkning av sina program, som jag nämnde i förra anförandet. Jag tror inte att det kommer att bli något slagsmål om eleverna vid ett obligatorium. Herr Turesson var rädd för att det skulle bedrivas en otillbörlig propaganda, men han får väl tala för sitt parti; jag talar för mitt.

Herr talman! Jag har undertecknat en motion i detta ärende därför att jag anser att problemet med håltimmeverksamhet i skolorna bör på allt sätt beaktas. Motionärerna tänker sig att man på ett effektivare sätt skulle kunna koppla in studieorganisationerna och med deras hjälp skapa aktiviteter under håltimmarna. Av den anledningen skulle det behövas ökade medel till studieorganisationerna. Det finns ju många problem i skolorna i dag — disciplinsvårigheterna har under senaste tiden diskuterats på högsta nivå. Det är olika faktorer som medverkar till att skapa dessa problem, och en av dem är det område som vi här diskuterar. Håltimmarna är ett bekymmer för barnen själva, som under denna tid i flera skolor inte har någonstans att ta vägen. Därtill kommer väntetiderna på skolbussarna för de barn som bor på landsbygden. Föräldrarna blir oroliga för barnen, polisen får ibland problem med dem och det gäller även affärsinnehavarna — jag har själv sett hur skolklasserna under håltimmarna driver omkring i varuhusen. Detta är en ordning som är långt ifrån tillfredsställande. När motionen behandlats i statsutskottet har den översänts till skolöverstyrelsen för yttrande. Skolöverstyrelsen har då framhållit, att man under senare tid från SÖ:s sida rekommenderat kommunerna att starta s.k. skolvärdinneverksamhet, som bl.a. innebär att enskild person anställs för att ha tillsynen över eleverna under håltimmarna, och att frågan även beaktas vid läroplansöversynen. Detta är bra, men i många av skolorna finns det inga lokaler där sådan verksamhet kan bedrivas. Vidare kommer härigenom ytterligare uppgifter att åvila kommunerna, och det blir kanske som på andra områden: från högsta ort görs rekomendationer, vilka inte följs upp. Det är nämligen en väsentlig kostnad som kommunerna åsamkas genom att man säger att detta är en kommunal angelägenhet. Naturligtvis är denna angelägenhet kommunal, men vi har ett skolväsende som är byggt ifrån toppen och ned till kommunen. Därför anser jag det vara ett gemensamt intresse att dessa frågor klaras upp. Statsutskottet har enligt min uppfattning varit positivt så till vida att det klart givit uttryck åt att detta verkligen är ett problem. Utskottet säger att man på allt sätt bör sträva efter att i första hand minska förekomsten av dessa timmar och i andra hand undanröja eller minska olägenheterna med dem. Jag är medveten om att man från 1okalt skolbhåll försökt att nedbringa antalet håltimmar, men det finns ibland sådana situationer att denna möjlighet inte föreligger, och då gäller det att åstadkomma någonting annat. Statsutskottet föreslår nu att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall ge till känna vad utskottet anfört. Jag vill då hoppas att man från departementets sida verkligen anstränger sig att göra någonting, så att departementet inte i likhet med skolöverstyrelsen bara säger att frågan är en kommunal angelägenhet. Jag hoppas att departementet på allt sätt och i samråd med den 1okala skolorganisationen gör någonting för att lösa detta problem.

Som motionär och reservant i statsutskottet vill jag säga ett par ord om det stora behovet av cykelvägar och tanken att nedlagda järnvägslinjer skulle kunna få en förnuftig användning. Det finns fortfarande många människor som tycker att cykeln är ett alldeles utmärkt fortskaffningsmedel. Man kan ta sig fram billigt och på ett smidigt sätt. Dessutom brukar läkare och experter framhålla att cykelturen har ett värde ur hälsooch rekreationssynpunkt, Jag talar här inte om någon liten och glesnande skara utan om en folkrörelse av betydande storleksordning och därtill en folkrörelse som växer. Trots allt säljs det fler cyklar i vårt land nu än någonsin tidigare. År 1958 exempelvis såldes 123 000 cyklar, medan man i år räknar med att komma upp till en försäljningssiffra på 275 000 cyklar. Det är inte så ofta som vi i riksdagen diskuterar de problem en cyklist möter i den tätnande trafiken. Jag tillhör själv kategorin rädda cyklister. Många tvingas välja den avlägsna cykelstigen, men hur ta sig dit genom städer och förorter där biltrafiken är som tätast och farligast? En verkligt allvarlig och dyster siffra kan här anföras. Mellan 20 och 25 procent av alla dödsoffer i trafiken är cyklister och mopedister. Vi har i riksdagen mycket ofta anledning att tala om kommunikationsfrågor, om bilismen, om järnvägsoch flygtrafiken. Cyklisterna känner sig styvmoderligt behandlade, och de upplever sig som det bortglömda folket. Vi har mot denna bakgrund haft en idé, som kommunalmän på sina håll har omfattat med stort intresse. Nedlagda järnvägar och bandelar kunde bli utmärkta cykelleder, mycket användbara sådana. För en blygsam kostnad kan en sådan ombyggnad utföras. Enligt vägoch vattenbyggnadsstyrelsen blir kostnaden för en enkel justering och beläggning med asfalt för smalspårig väg 10 kronor och för normalspårig väg 15 kronor per längdmeter. Till så obetydliga kostnader är det självfallet omöjligt att på annat sätt åstadkomma en cykelväg skyddad från annan trafik. Vi har ansett att denna fråga borde kunna utredas, men vi är uppriktigt sagt inte överraskade över att två remissinstanser, statens järnvägar och vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, liksom statsutskottet varit av annan mening. Jag är inte så blåögd att jag hyser någon förhoppning om att riksdagen kommer att anmäla någon avvikande synpunkt, men även om motionen avslås ber jag de ärade riksdagskollegerna att ytterligare begrunda vår idé — frågan kan komma tillbaka. Det är nämligen ett utbrett önskemål att man så långt som möjligt skall skilja cykeltrafiken från motortrafiken. Även om vi riksdagsmän i de flesta fall är bilägare och i varje fall bilburna tycker jag att vi bör ägna cyklisterna en tanke — de har det inte alltid så lätt. Statsutskottet framhåller i sitt utlå ' tande att riksdagen redan 1963 fattade beslut om utredning »i syfte att klarlägga de samhällsekonomiska vinster som stode att vinna på en från cyklismens synpunkt bältre planering av samhällen och vägbyggnader». Uppdrag har därför givits till vägplaneutredningen att ta dessa spörsmål under övervägande. Jag hade hoppats att även denna fråga kunde ha hänskjutits till vägplaneutredningen. När så inte blir fallet får vi återkomma på det ena eller andra sättet. För dagen har jag intet yrkande.

Herr talman! Herr Lindahls anförande kunde möjligen ge kammaren det intrycket att statsutskottet har ställt sig oförstående till tanken i motionerna. Jag finner det därför angeläget att påpeka att så inte är fallet, Utskottet har liksom herr Lindahl uppfattningen att cykeln är ett smidigt och billigt fortskaffningsmedel. Däremot är herr Lindahls statistik över den växande cyklismen tyvärr felaktig. De trafikräkningar som har gjorts visar att bilismen ökar medan däremot cyklandet ganska markant går tillbaka. Skall man i den trängsel som råder beträffande vägpengarna kosta på cyklisterna särskilda cykelvägar måste det därför bli på platser där det bevisligen föreligger behov av särskilda cykelleder. Utskottet säger att även denna fråga skall behandlas av vägplaneutredningen.

Herr Lindahl kommer att bli bönhörd i sinom tid; han kommer att få en utredning.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
Herr talman! Det finns många som är intresserade av denna fråga och anser att cyklisternas berättigade intressen bör tillvaratas, och till dem hör jag. Av remissyttrandet från statens järnvägar framgår emellertid att motionärerna är litet sent ute. Vi kan nu hoppas att den stora rushen i fråga om järnvägsnedläggningar ligger bakom oss. Det finns emellertid också andra intressen som otåligt väntar på en lösning av frågan vad det skall bli av de nedlagda järnvägsbankarna; markägarna på ömse sidor om bankarna trycker på för att få sina önskemål tillgodosedda. Jag tycker att de organisationer, vilkas önskemål förts fram i motionerna, skulle vända sig till kommunerna och kommunblocken med en hemställan om att dessa tar till vara de möjligheter som i detta fall finns. När SJ säljer sina nedlagda järnvägar är det i första hand de statliga myndigheterna som uppträder som köpare, om de har behov av marken, och i andra hand kommunerna och kommunblocken. Om man alltså uppmanar kommunerna och kommunblocken att se upp i denna fråga, tror jag att det skulle betyda en hel del för lösningen av de problem, som i detta avseende finns på många håll.

Herr talman! Denna fråga har varit uppe till behandling i riksdagen vid flera tillfällen. De motioner som har väckts i frågan har dess värre varje gång avfärdats, i allmänhet med ungefär den motivering, med vilken utskottet i år avfärdar motionerna. Motiveringen är den, att de frågor som tas upp i motionerna behandlas av en rad utredningar och att vissa åtgärder redan vidtagits. Jag vill gärna vitsorda att frågan om hur den enskildes rättssäkerhet skall tillvaratas i ett antal sammanhang tagits upp till behandling, och detta har i vissa fall också lett till förbättringar eller förslag till sådana. Detta gäller även rättssäkerheten för de skattskyldiga. Kvar står dock faktum, att den enskildes rättssäkerhet i dag inte är tillfredsställande tillgodosedd. Jag tror att det är mycket angeläget att få till stånd en samlad utredning, där dessa problem belyses just från den skattskyldiges synpunkt. Att sådan utredning kommer att ha tillgång till det värdefulla material, som utredningar i angränsande frågor framlagt, är naturligtvis inte till någon nackdel utan tvärtom till avgörande fördel. Det kan leda till att en utredning av detta slag påskyndas och kan bedrivas mycket snabbt. Jag vill gärna ta upp ett par av utskottets skrivningar. Utskottet hänvisar exempelvis till inrättandet av riksskattenämnden och framhåller, att denna bl.a. har till uppgift att genom rådgivande och vägledande verksamhet främja en riktig och enhetlig tillämpning av skatteförfattningarna. Detta är alldeles riktigt. Så verkar riksskattenämnden, och den har utfört ett utomordentligt gott arbete. Men hur är förhållandet för en enskild deklarant som har ett skatteproblem? Man får av denna skrivning närmast uppfattningen att den enskilde skulle ha någon möjlighet att vända sig till riksskattenämnden för att i det enskilda fallet få ett vägledande direkt besked om hur han skall förfara och vad han har rätt att göra. Det är ju inte alls fallet. Vidare hänvisar man till taxeringsintendenten. Det är obestridligen riktigt — det har sagts vid flera tillfällen tidigare — att han äger att anföra besvär även till den skattskyldiges förmån. Men hur ofta händer det att taxeringsintendenter anför sådana besvär? Vi vet också att taxeringsintendenterna är ytterligt belastade av sitt arbete. Jag har vid förfrågan vid några tillfällen närmast fått den uppfattningen, att man icke i första hand ser sig som något speciellt ombud för den skattskyldige, och så uppfattar inte heller den skattskyldige i dag taxeringsintendenten. Jag tror inte att de mäktar att bedriva den rådgivande och hjälpande verksamhet som skulle behövas. Typiskt för sättet att se på den skattskyldige och för behandlingen av honom är de regler som gäller för äkta makar i fråga om kvarskatteränta. äkta makar har under lång tid samtaxerats — enligt mitt förmenande är det icke vettigt men det har dock skett. Men när det blir fråga om att betala kvarskatteränta behandlas makarna plötsligt var och en för sig. De påförs alltså en högre ränta på grund av att de icke »samtaxeras» också i detta avseende; de skulle ju enligt de speciella regler som gäller ofta få en lägre ränta om de i detta sammanhang också blev »samtaxerade». Det är enligt min mening ytterst otill fredsställande att de enskilda indivi: derna själva har varit tvungna att be vaka att de inte får högre ränta än vad de egentligen borde ha. Detta är just en sådan fråga med vilken man skulle kunna vända sig till den särskilda tjänsteman som motionärerna föreslår. Mina erfarenheter av kontakter med olika skattskyldiga är att det föreligger en mycket stor villrådighet när det gäller möjligheterna att komma fram på den rättsliga vägen och möjligheterna att över huvud taget få sina intressen tillgodosedda inom ramen för de regler som gäller. Jag vill därför, herr talman, med hänvisning till den närmare motivering som finns i motionerna yrka bifall till reservationen av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Det är riktigt, som fru Nettelbrandt anförde, att denna fråga diskuterats flera gånger tidigare. Jag vill därför i likhet med fru Nettelbrandt begränsa mig till några väsentliga saker. I den motion som ligger till grund för reservationen och för ärendets behandling här i kammaren har en del områden uppräknats, på vilka man anser att rättssäkerheten inte är till fyllest och åtgärder därför bör vidtas. Det är tyvärr så, att jag måste hänvisa till vad fru Nettelbrandt sökte ironisera över, nämligen att utredningar pågår och utredningar har slutförts på ett flertal områden som berörs i motionen. Jag hänvisar till besvärssakkunnigas betänkande, JO-utredningen m.m. Beträffande motionärernas förslag om upphävande av det skydd som stadgas för taxeringsmän hänvisar jag till att detta spörsmål torde komma att prövas av ämbetsansvarskommittén. I fråga om den lokala skattemyndighetens skyldighet att göra beräkning av kvarskatteränta för samtaxerade makar måste jag hänvisa till vad departementschefen har sagt i proposition i år, nämligen att det kommer att prövas av den centrala folkbokföringsnämnden. Vad som väl, om jag förstår fru Nettelbrandt rätt, upprörde henne mest var den kallsinnighet som hon ville utläsa ur utskottets skrivning beträffande yrkandet om tillsättandet av en särskild befattningshavare för att bevaka den enskildes rätt i taxeringsfrågor. Emellertid är taxeringsintendenterna inte tillsatta för att bevaka vissa fiskala in tressen. Deras uppgift är bland annat att söka se till att taxeringen blir både likformig och rättvis och står i överensstämmelse med kommunalskattelagens bestämmelser.

Därmed torde väl, såvitt jag kan förstå, vara klart, att alla försök att göra taxeringsintendenterna till några sorts förespråkare för några fiskala intressen är fullständigt missvisande. Det har väl inte heller fru Nettelbrandt velat göra i sitt anförande. Vidare vill jag framhålla att riksskattenämndens anvisningar har varit av stort värde för att få till stånd en likformig taxering. Att sedan den enskilde deklaranten i allmänhet inte på samma sätt som det aktiva taxeringsfolket kan sätta sig in i och har möjligheter att följa detta är ju en annan sak. Men riksskattenämndens anvisningar följs väl i allmänhet av taxeringsfolket, vilket i sin tur måste bidra till att taxeringen blir mer rättvis och mera likformig. Fru Nettelbrandt säger att det är mycket som återstår att göra i dessa hänseenden, och det kan jag i viss mån hålla med om. Men åtminstone vad beträffar handläggningen i första instans kan jag själv vitsorda, att det har skett en avsevärd förändring till de skattskyldigas fördel. De lokala skattemyndigheterna har skyldighet att föra en korrespondens med de skattskyldiga på ett sätt som det aldrig var fråga om tidigare. Ändras en deklaration är man skyldig att först och främst fråga vederbörande och därefter göra en s.k. preliminär beskattning över vilken den skattskyldige får yttra sig. Längre tycker jag inte att man gärna kan sträcka sig på detta område. Utskottsmajoriteten har inte ansett sig kunna tillstyrka den begärda utredningen och detta av de skäl som jag sökt redovisa: det pågår utredningar på praktiskt taget alla de områden som det här rör sig om. Att som fru Nettelbrandt och motionärerna så att säga knyta ihop allt i en enda påse är väl ändå inte ett sakligt skäl för ett utredningsyrkande. Vi som står för utskottets skrivning har emellertid inte mindre intresse för rättssäkerheten på det här området än reservanterna, men av de skäl som jag framfört har, herr talman, utskottsmajoriteten inte ansett sig kunna tillstyrka motionen, och jag yrkar följaktligen bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Andersson i Essvik och jag är överens på så många punkter. Vi är överens om att riksskattenämnden exempelvis har varit av mycket stor betydelse, vilket jag redan tidigare understrukit och gärna kan understryka ännu en gång. Vi är också överens om att det framlagts en hel del förslag — det rör sig här om obestridliga fakta. Det gäller besvärssakkunniga och andra, jag skall inte upprepa allihop. Det finns möjligheter att lösa dessa frågor inom ramen för en hel del av de förslag som redan presenterats men som inte genomförts. Vi är också överens om att mycket återstår att göra, men vi har olika åsikter om hur man skall gripa sig an uppgiften för att inom en snar framtid, inte i en fjärran avlägsen, kunna få till stånd en verklig rättssäkerhet för den enskilde skattebetalaren. Om herr Andersson i Essvik tror att jag ironiserade över de olika utredningarna har han missförstått mig. Ta till exempel besvärssakkunniga med de utomordentligt viktiga frågor som behandlats av dem och de värdefulla förslag som också lämnats. Jag beklagar verkligen att de inte snabbt blivit genomförda. Jag tror att deras förslag framlades 1964 och i dag skriver vi 1967. Här rör man sig med en stor och svårhanterlig materia, och det är inte säkert, att det inte kommer att dröja ytterligare åtskilliga år innan någonting kan göras åt det stora problemkomplexet på detta område. Detta är anledningen till att jag har en annan mening än herr Andersson i Essvik. Jag menar nämligen att man kan rycka ut de delar som berör just rättssäkerheten och gärna ta fasta på de förslag, som kanske till och med vid dessa olika utredningar tillstyrkts vid en remissbehandling eller liknande, och på så sätt få fram en vettig ordning. Enligt mitt sätt att se är detta faktiskt en mycket angelägen fråga. Herr Andersson i Essvik sade att taxeringsintendenten skulle uppträda på båda sidor. Jag var också inne på detta, men hur blir det i det fall då enskilda personer skall företräda båda sidor i starkt kontroversiella frågor? Alla skatteärenden är inte så väldigt lätta att tolka, utan det gäller att göra pläderingar från ömse sidor. Om det vore så enkelt att det funnits en taxeringsförordning med stort T så att säga eller anvisningar med stort A som i praktiken löste varje praktiskt problem kunde det fungera. Då kunde taxeringsintendenten bara trycka på knappen och se till att den enskilde fick sitt. Men så är det inte — som det aldrig är vid tilllämpningen av anvisningar. Då gäller det bedömningar. Man skall lägga tonvikt på det ena eller det andra, beroende på vilket synsätt man har. Det är därför som man i allmänhet inte heller vid behandling av mål kan ha samma ombud på båda sidor, när uppfattningarna är olika på de båda sidorna. Herr Andersson i Essvik sade att mycket återstår. En anledning till att jag anser det vara så viktigt att ta upp det myckna, som enligt bådas våra uppfattningar återstår, är att skatte trycket växer starkt. Ju mera skattetrycket skärpes, desto mera angeläget blir det enligt min mening att den enskilde upplever den skatt som åsatts honom som en i varje fall formellt helt och fullt riktig taxering.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har rätt i att det inte är så mycket som skiljer oss åt. Jag sade förut och vill understryka det ännu en gång, att en hel del återstår att göra. Så är det väl på alla områden. Men skillnaden mellan fru Nettelbrandt och mig ligger i de olika slutledningar vi drar av det förhållandet. Mycket återstår, och många utredningar pågår som arbetar med återstående avsnitt, men att tillsätta en särskild utredningskommitté för att i den plocka in hela materialet tycker jag inte är motiverat. Sedan skall jag här inte fördjupa mig i taxeringsintendenternas göranden och låtanden. Jag vill endast med anledning av fru Nettelbrandts replik erinra om att taxeringsintendenterna är skyldiga se till att kommunalskattelagens bestämmelser tillämpas. Därav följer att i de fall skatten blivit orätt påförd en skattskyldig skall ändring ske till den skattskyldiges fördel. Och då företräder intendenten inga som helst fiskala intressen. Det tycker jag är ganska enkelt och självklart.

När besvär anföres måste taxeringsintendenten undersöka hur dessa besvär ligger till i förhållande till kommunalskattelagen, och hans bedömning härav redovisas sedan till prövningsnämnden, som därefter meddelar sitt utslag i ärendet. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Om det vore så enkelt att man bara behövde tillämpa kommunalskattelagen skulle det inte inträffa att exakt likadana fall i samma kommun men med olika taxeringsordförande blir behandlade på olika sätt. Den enskilde upplever det inte som rättssäkert när den ene får avslag och den andre bifall. Herr Andersson i Essvik är en ovanligt kunnig, vettig och positiv taxeringsman, och han argumenterar som om alla taxeringsmän var lika kunniga och vettiga som han själv, vilket jag dess värre tror inte är fallet. Om så vore skulle vi inte ha den skiftande praxis som nu förekommer.
Herr talman! Vi har från vårt håll inte kunnat biträda reservationen utan vi har accepterat utskottets skrivning i detta ärende. Detta innebär ingalunda, herr talman, att vi är mindre intresserade än vad man är på annat håll av att rättvisa skipas på skatteområdet. Såsom tidigare i debatten har framhållits, pågår flera utredningar på detta område, och en del utredningar har även slutförts. Det har också påpekats att en del resultat av utredningarna kommer att föreligga vid 1968 års riksdag.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
Herr talman! Jag har liksom tidigare år i bevillningsutskottet biträtt kravet på att större rättssäkerhet skulle skapas för den enskilde i skatteärenden. Fru Nettelbrandt har i dag berört just dessa problem, och jag kan instämma i de synpunkter som hon framfört. Jag tror dock att det finns anledning att göra det ytterligare tillägget, att det är framför allt ett förhållande som gör att det blir alltmer angeläget att åstadkomma en större garanti för denna rättssäkerhet, nämligen att skatteförordningarna med årens lopp blir mer och mer invecklade. Detta medför allt större risker för att den enskilde personen inte alltid får möjlighet att tillvarata den rätt han bör ha. Han kan inte tränga in i dessa mycket svåra problem. Från denna synpunkt är det så mycket angelägnare att statsmakterna vid behandlingen av skatteärenden ser till att också enskilda människors rätt till varje pris tillvaratas. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.